Herr talman! Herr Gadd har med engagemang och talang framfört en socialists önskan att den offentliga sektorn skall fortsätta att svälla. Den intressanta frågan är: Skall den stoppa före 100 22, eller hur skall herr Gadd ha det? Jag skall begränsa mig till några korta påpekanden i anslutning till det som egentligen är ämnet för reservationen, nämligen ett kommunalt skattestopp för 1984 och också naturligtvis relationerna mellan stat och kommuner under 1983. Herr Gadd var mycket talför och engagerad. Han talade om ett illdåd när 5 miljarder i överlikviditet hos kommunerna delvis drogs in. Såvitt jag förstår tänker den socialdemokratiska regeringen fullfölja illdådet i alla väsentliga hänseenden, och då kanske det blir en annan terminologi, för då är det väl egentligen bara frågan om att nå den optimala lösningen av den offentliga sektorn. Herr Gadd sade några vänliga ord om civildepartementet och dess nye chef, som inte är här närvarande. Vad vi har sett av honom hittills är egentligen mest att han har varit bekymrad över att kommunerna inte kan expandera riktigt så mycket som han anser att de borde kunna. I ett skede när 70 90 av bruttonationalprodukten går via den offentliga sektorn har vi nått därhän att det inte är den nödvändiga sektorn som den offentliga sektorn representerar, utan det är den nödvändiga sektorn plus en stor andel som icke är nödvändig. Den har alltså rent negativa effekter för vårt samhälle och vår ekonomi. Det är bakgrunden till att vi på det här sättet, i det krisläge vi befinner oss i, nu konstaterar att kommunerna uppenbarligen inte går att stoppa utan lagstiftning. De har haft hela 1970-talet på sig, och de har misslyckats. I de exempel herr Gadd anförde, som skulle visa att vi hade så stor glädje av den offentliga sektorn, nämnde han särskilt bostadspolitiken. Vi har sett allmännyttig bostadspolitik. Man har åstadkommit bra bostäder till orimligt höga kostnader. Vi kan konstatera att den offentliga sektorn, utan konkurrens som den är, har ett utomordentligt starkt behov av att få sina prestationer objektivt mätta. Det går aldrig, om den offentliga sektorn får fortsätta att svälla. Det finns bara ett sätt: Det är i skattebetalarnas — och även de kommunalanställdas — intresse att se till att kommunerna nu inte får mera pengar att röra sig med. Det gäller att inleda en planmässig aktion för att sänka den offentliga verksamhetens omfattning 60-70 2 till en betydligt mindre andel och att åstadkomma ett betydande privatinslag i den del av vår Nr 52

Herr talman! Det har sina bekymmer att inom ramen för några korta repliker beskriva den grundläggande skillnaden mellan socialister och moderater när det gäller synen på den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn kostar faktiskt pengar, och den kan i allmänhet bara finansieras genom skatter och i viss mån genom avgifter. Det stora problemet i dag är faktiskt att den offentliga sektorn har lett till ett budgetunderskott som närmar sig 100 miljarder och en kommunal sektor som ständigt sväller. Det är helt enkelt den utvecklingen som är grunden till våra olyckor och våra bekymmer. Det kommer aldrig att lyckas att få vårt land att klara detta om vi inte får ordning på vår produktion, som till skillnad från den offentliga sektorn bekostar så mycket. Vi måste få till stånd en balans i detta sammanhang. Vi har redan passerat den kritiska gränsen. Vi har den högsta andelen av offentlig verksamhet av alla de industrialiserade länderna. Vi har också det största budgetunderskottet. Vi har de stora bekymren. Jag kan inte se annat än att detta är den grundläggande skillnaden. Vad gäller arbetslösheten vill jag säga att den inte kan klaras genom att vi offentliganställer alla människor, för då får vi ett skattetryck på 100 20, och det kan vi inte ha.

Herr talman!

Dessutom kan de få användas för kostnader som främjar avsättning utomlands av varor som tillverkas här i riket. Man kan sammanfatta detta under begreppet att man får använda fonderna till att täcka kostnader för marknadsföring. Nu anser vi att det skulle vara väldigt vettigt om riksdagen även beslutade att allmän investeringsfond får användas för marknadsföringsåtgärder även på hemmamarknaden. Det visar sig nämligen enligt en promemoria från budgetdepartementet att i praktiken har de allmänna investeringsfonderna huvudsakligen använts för byggnadsinvesteringar och för maskininvesteringar. Men det är ju inte längre fabriker eller maskiner som vi har ont om i Sverige — tvärtom står maskiner och fabriker till stora delar outnyttjade. Vi har ett omfattande outnyttjat kapacitetsutrymme, som i genomsnitt ligger på 20-25 26. Man kan inte vänta sig att företagen skall investera i fler fabriker eller fler maskiner då kanske en fjärdedel står oanvända, Det talas mycket om att devalveringen skulle få till effekt att även hemmamarknadsindustrin skulle främjas. Varje devalvering innebär ju egentligen att vi så att säga höjer tullarna. Vi höjer alltså kostnadsskyddet för den inhemska industrin. Poängen är att vi skall vrida efterfrågan från utländska produkter som säljs i Sverige till likartade produkter som tillverkas i Sverige och säljs till betydligt lägre kostnad. Kammarens ledamöter kanske redan har observerat i dagens nummer av Dagens Nyheter att november månad blev en rekordmånad — importen steg med 40 90 jämfört med november i fjol. Underskottet i handelsbalansen är hela 3,4 miljarder. Det beror just på att vi inte har fått denna ökade konkurrens med importen från hemmamarknaden. Exporten har inte heller ökats nämnvärt. Det hjälper inte att sänka priserna i utlandet — vilket devalveringen i och för sig har möjliggjort. Avsättningen kan i alla fall inte öka. Om vi då skall få en vridning av efterfrågan från utländska varor till inhemska, måste vi satsa på ökad marknadsföring här hemma i Sverige, av svenska företag på hemmamarknaden. Det har kommit ett par intressanta rapporter alldeles nyligen. En av dem är SNS s.k. konjunkturråds rapport, där man pekar på att vi har tillräcklig kapacitet. Ingen skall därför vänta sig att det nu förlängda frisläppet av allmänna investeringsfonder, som vi har beslutat om för nästa kalenderår, kommer att nämnvärt öka investeringarna i maskiner och byggnader. Vi kan nämligen öka produktionen högst väsentligt utan att bygga nya fabriker. Konjunkturrådet har låtit utföra en intervju med 16 stora verkstadsföretag, som man har frågat vilka investeringar de egentligen kan öka. Samtliga företag säger att vad man skulle kunna investera i är just ökad marknadsföring. Det är intressant att man här skiljer mellan dels rationaliseringsinveste ringar i syfte att sänka kostnaderna, dels långsiktigt betingade utvecklingssamt marknadsinvesteringar. Det är de senare investeringarna, som är nödvändiga för överlevnad på lång sikt. Om ett företag inte befäster sin marknadsposition, hjälper det ju inte hur god teknik det har. Det är av den anledningen — det påpekade Lars Tobisson i sitt anförande - som företag t.o.m. förklarade att om man så gav bort pengar till dem för investeringar skulle de ändå inte investera i nya fabriker. De kan inte sälja produkterna. I stället skulle de vilja investera i marknadsföring. Men det får de tyvärr inte. Även i en rapport från statens industriverk, SIND, pekar man på behovet av investeringar i marknadsföring. Men det egendomliga är att utskottets majoritet, tyvärr, har avstyrkt denna mycket vettiga begäran. Man menar att önskemålen till stor del redan är tillgodosedda i lagstiftningen, men så är det inte. Mycket riktigt pekar man då på det förhållandet att företagen har rätt till marknadsinvesteringar beträffande produkter som tillverkas och säljs i utlandet. Utskottets majoritet menar emellertid att det är fråga om mycket svåra avgränsningsproblem när det gäller att säga vad som är marknadsföring eller inte. Det är synd att utskottet inte har hunnit ta del av den lilla broschyren IVA-NYTT. En större del av riksdagen besökte IVA i tisdags. Jag plockade då med mig ett exemplar om marknadsföring för konkurrenskraft — IVA-NYTT, 1982:2.

Herr talman! Ambitiös som jag är har jag även tittat litet närmare på de handlingar som riksdagen årligen producerar. I mitt första anförande här i riksdagen citerade jag Antoine de Saint-Exupéry, som jag tycker är en mycket god författare. Han säger: ”Öknen blir vacker, därför att den någonstans gömmer en källa.” Ävenii socialdemokraternas motioner, vilka är många till antalet, finns det faktiskt en och annan källa, t.ex. i motion 1977:39. Där motionerar socialdemokraterna om ungefär samma sak som vi nu har reserverat oss för! Man föreslår i den motionen vissa ändringar och talar om förutsättningarna för att använda investeringsfonderna för marknadsföringsändamål. Begränsningen till företag som driver verksamhet i utlandet borde enligt motionen slopas, liksom kravet på särskilda skäl. Därmed skulle regeringen få möjlighet att mera fritt bedöma angelägenheten av marknadsföringsåtgärderna. Samtidigt skulle man genom prövning få en kontroll i syfte att förhindra missbruk. Det är ju precis samma tankegång som vi har. Vi har alltså här verkligen hittat ett litet guldkorn, och nu putsar vi detta så att det riktigt glänser. Socialdemokraterna borde således ha all anledning att rösta på något som de själva faktiskt rätt tidigt gått ut med. Varför inte gå vidare och citera ur deras omfattande motion 1981 82:118. I den här motionen är man ovanligt klok, åtminstone jämfört med det uttalande som finansutskottets majoritet har presterat. I motionen säger man: ”Marknadsföring är ett område där de mindre företagen med samhällets stöd skulle kunna uppnå förbättrade resultat. De små och medelstora företagen har ofta inte tillräckligt med egna resurser för att kunna bygga upp en marknadsföring som gör det möjligt för dem att utnyttja alla sina försäljningsmöjligheter.” Det är verkligen typiskt. Man vill alltså upprätta handelshus, och det skall ske i statlig regi. Men varför den omvägen? Varför gå över ån efter vatten? Varför utvidgar man inte i stället utrymmet för en allmän investeringsfond att nyttjas för investeringar i marknadsföring? Herr talman! Jag vågar mig nog på en spådom — talare har ju tidigare då och då vågat sig på det — nämligen den att regeringen inom kort, kanske redan under våren, kommer att föreslå något liknande. Detta är ju ovanligt vettigt. Dessutom kan man smickra dess företrädare med att de faktiskt varit ute tidigare än jag — även om det inte är så konstigt, eftersom jag bara haft ett par månader på mig att arbeta här i riksdagen. Jag har också läst vad Kjell-Olof Feldt sade här i interpellationsdebatten måndagen den 6 december. Då gick Carl-Henrik Hermansson ut mycket hårt och sade att regeringen är renons på idéer och visar en attityd av hjälplöshet i fråga om de svenska företagens investeringar utomlands. Kjell-Olof Feldt sade: ”Problemet är inte i första hand att svenska företag investerar för mycket i utlandet utan att de investerar för litet i Sverige.” Det är som sagt inte brist på kapacitet här hemma i Sverige. Vill Kjell-Olof Feldt att företagen skall investera mer i Sverige är den bästa metoden att gå via investeringar i marknadsföring. Ännu bättre var det inlägg som Kjell-Olof Feldt gjorde i Svenska Dagbladet den 11 december, då han försvarade devalveringen med de vanliga argumenten. Men även här fanns ett och annat guldkorn — det är alltså inte bara öknen som visar upp en och annan källa. Kjell-Olof Feldt säger med anledning av regeringens plan för ekonomisk återhämtning att man måste ge politiken en annan inriktning.

Men det kräver insatser i marknadsföring. Kjell-Olof Feldt talar alltså om behovet av att vrida efterfrågan, men efterfrågan kan ju påverkas bara genom marknadsföring — inte genom att man bygger nya fabriker och maskiner. Tyvärr — det är svårigheten när det gäller att komma till skott med socialister — har man i alla tider betraktat det som något fult att sälja, medan Nr 52 det däremot skulle vara fint att producera. Det är därför som man utan att tveka går med på att allmänna investeringsfonden får användas för byggande av fabriker och maskiner — då kan man ju producera. Men alla företagare — även de få företagare som är här i salen; jag ser två tre stycken — vet att det är helt ointressant om vi producerar mer, såvida vi inte kan sälja vad vi politiska åtgärder producerar. Detta är alltså helt avgörande. Det är varken fint eller fult att» m. producerar — annars har vi ingen glädje av våra investeringar i produktionen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 4 vid finansutskottets betänkande nr 20, där vi begär en vidgad användning av allmän investeringsfond så att den skall kunna användas även för investeringar i marknadsföring och produktutveckling för försäljning på den svenska marknaden.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 7 behandlas förslaget om införande av en hyreshusavgift. Frågan om att införa en avgift för äldre hyresfastigheter diskuterade riksdagen även under våren 1982. Då beslutade vi, i enlighet med skatteutskottets förslag i dess betänkande nr 62, att begära ett nytt förslag från regeringen och eventuellt också alternativa möjligheter till ökade statsinkomster. I centerpartiets motion konstateras att regeringens nu föreliggande förslag är behäftat med samma sakliga brister som det förslag riksdagen återförvisade. Det medför att vi inte heller nu kan ställa oss bakom förslaget. I vissa delar är det utformat så, att det är klart sämre än föregående förslag. Ett exempel på det är utökningen av hyreshusavgiften till att omfatta alla icke statsbelånade fastigheter som är uppförda fr.o.m. 1958 t.o.m. 1974. Lagrådet har i sitt yttrande kritiserat att sedvanligt remissförfarande inte har ägt rum. Från centerns sida menar vi att det nu behövs en allmän översyn av bostadspolitiken, och det är då rimligt att en så viktig fråga som speciella avgifter på vissa typer av fastigheter inte bör avgöras innan ett sådant utredningsarbete har genomförts. Speciellt när det gäller ekonomiska villkor, finansieringssystem, hyressättning osv. är det angeläget att få en utredning och förslag till förändringar. Regeringen har också beslutat att tillsätta en utredning på det bostadspolitiska området och givit den ganska omfattande direktiv. Mot den bakgrunden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vår reservation 1 b till civilutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! På grund av regeringens uppläggning av detta ärende kommer en avgift — om den införs — att uttas genom att riksdagen bl.a. antar en lag om hyreshusavgift, en lag som är att anse som ännu ett utflöde av frågor som ligger inom skattelagstiftningens ram. Av detta skäl har den 113 8 Riksdagens protokoll 1982/83:52-53 lagtekniska granskningen av förslaget hänvisats till skatteutskottet, men själva sakfrågan behandlas i det nu aktuella betänkandet från civilutskottet. Efter dessa kommentarer kring den formella behandlingen av ärendet vill jag nu gå över till själva sakfrågan. Under våren 1982 beslöt riksdagen i enlighet med regeringens förslag att genomföra en extra upptrappning av de garanterade räntorna avseende statligt belånade flerfamiljshus. I samma proposition lades fram förslag om ens.k. hyreshusavgift med den huvudsakliga motiveringen att de minskade räntebidragen genom bruksvärdesystemet skulle ge ökade intäkter också för fastighetsägare som inte omfattades av räntebidragssystemet, intäkter som inte motsvarades av någon kostnad. Jag skall återkomma till bärigheten i detta påstående, men jag vill dessförinnan något erinra om riksdagens behandling under våren av propositionen om en hyreshusavgift. Då liksom nu behandlades förslaget av civiloch skatteutskotten. Moderata samlingspartiet lade som enda parti fram en motion med yrkande om avslag på regeringens förslag om att införa en hyreshusavgift. Vi hävdade då liksom nu att det inte förhöll sig så som bostadsministern anförde, nämligen att bruksvärdesprövningen genom minskade räntebidrag skulle leda till en allmän höjning av hyresnivån. Hyrorna i det privatägda fastighetsbeståndet fastställs genom förhandlingar mellan hyresmarknadens parter och inte genom automatik. Hyrorna får där inte ligga över bruksvärdenivån. Detta är något helt annat än att hävda att bruksvärdesprövningen — av någon sorts obönhörlig, oreglerbar kraft — innebär att minskade räntebidrag för vissa fastighetsägare medför ökade intäkter för andra. Dessutom hävdade vi att förslaget inte gäller en avgift, utan en ren, ny skatt på boendet. Efter många pikanta turer beslöt en riksdagsmajoritet att avvisa propositionen och begära hos regeringen att den skulle pröva andra lösningar. Riksdagsmajoriteten kom till stånd genom att centerpartiet och folkpartiet anslöt sig till moderaternas avslagsyrkande. Herr talman! Det är detta efterfrågade förslag vi nu har att behandla, även om jag måste konstatera att regeringen antingen inte haft fantasi nog att göra en ambitiös prövning, innehållande även andra förslag om hur man skulle kunna uppnå den önskade budgeteffekten, eller redan på ett tidigt stadium bestämt sig för att en hyreshusavgift skall införas. Eftersom det nu presenterade förslaget byggts ut jämfört med vårens förslag kan moderata samlingspartiet givetvis inte heller nu göra annat än att yrka avslag på förslaget. Det nu presenterade förslaget innebär att hyreshusavgift— eller, som jag hellre vill kalla det, hyreshusskatt— skall tas ut inte bara för hyreshusenhet med värdeår före 1958 utan också för hyreshusenhet med värdeår 1958-1974. Avgiften skall inte betalas för hus som omfattas av räntebidragssystemet. Dessutom föreslås att obebyggd tomtmark liksom saneringsfastigheter skall undantas från avgiften, och detta är naturligtvis en liten förbättring. bostadsrättslägenheter och hyreshus med lokaler att omfattas av en Nr 52 hyreshusavgift. Låt mig då konstatera följande. Även om man skulle Torsdagen den acceptera — vilket vi moderater alltså inte gör — resonemanget om att 16 december 1982 bruksvärdesprövningen ger utrymme för hyreshöjningar som inte motsvaras av ökade kostnader, följer ju inte därav att även bostadsrätterna och Vissa ekonomisklokalerna skall omfattas av hyreshusavgift. Saken är ju den att varken politiska åtgärder avgifter för bostadsrättslägenheterna eller hyran för lokalerna omfattas av mm.m.

Herr talman! Frågan om hyreshusavgiften har behandlats av både skatteoch civilutskotten. I civilutskottets betänkande 1982/83:7 lämnas en ingående redogörelse för frågans tidigare behandling i regering och riksdag. Som framgår av denna redogörelse skiljer sig det förslag som vi nu diskuterar från det förslag som den förra regeringen lade fram. I civilutskottet har därför nu folkpartiet yrkat avslag. Jag vill som bakgrund till folkpartiets ställningstagande i det betänkande vi nu debatterar något uppehålla mig vid riksdagens beslut i våras om hyreshusavgift. Riksdagen sade då, att det kunde finnas andra lösningar vid sidan av att utta en hyreshusavgift för att uppnå bl.a. en förstärkning av statsbudgeten. Man ansåg också att om ett förslag till hyreshusavgift ånyo förelades riksdagen, borde detta ske efter granskning av lagrådet. Tyvärr måste man konstatera, att någon alternativ prövning av möjligheten att utan hyreshusavgift uppnå en budgetförstärkning i realiteten inte gjorts. Bostadsministern redovisar visserligen som olika alternativ ytterligare upptrappningar av de garanterade räntorna eller möjligheterna till höjning av garantibeskattningen. Jag anser emellertid att denna alternativa prövning inte är av den karaktären att den kan anses vara ett svar på riksdagens begäran från i våras. Det framgår enligt min uppfattning klart, att regeringen på ett mycket tidigt stadium hade bestämt sig för att en budgetförstärkning skulle ske genom att en hyreshusavgift uttas. I regeringens tankevärld fanns tydligen inte utrymme för några alternativa förslag. Så till lagrådets kritik av det nu aktuella förslaget. Lagrådet anför att detta förslag, lika litet som det tidigare, varit föremål för sådan remissbehandling som avses i regeringsformen och att lagrådsgranskningen inte kan ersätta den sedvanliga remissbehandlingen. Jag kan alltså inte finna att regeringen gjort särskilt mycket, om ens något, för att uppfylla riksdagens beslut i våras. Folkpartiet, som vidhåller sin inställning från i våras, kan inte ställa sig bakom regeringens förslag om införande av hyreshusavgift. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 1c vid civilutskottets betänkande 1982/83:7. Nr 52 Som ett andrahandsyrkande, om detta yrkande inte skulle få gehör, yrkar Torsdagen den jag bifall till reservation 2. I denna reservation anför folkpartiet att en 16 december 1982 hyreshusavgift — om den införs — skall ges den tidsmässiga avgränsning som förordats i folkpartiets partimotion 120. Vissa ekonomisk Vi föreslår att en eventuell hyreshusavgift skall utgå för hus med värdeår politiska åtgärder före 1958, eftersom räntebidragssystemet omfattar hus byggda år 1958 och mm.m.

Herr talman! För att åstadkomma acceptabla hyror och större rättvisa i boendet måste man göra en omfördelning av samhällets bostadsstöd, från den privata ägarsektorn till allmännyttiga hyreshus. En husavgift för alla äldre hus som inte finansierats med hjälp av statliga lån och räntestöd — men med undantag för allmännyttans hus — är ett bra sätt att komma en bit på väg. Fortfarande gäller emellertid att betydligt snabbare och effektivare åtgärder måste till än vad som blir resultatet av vissa avdragsbegränsningar och en eventuell husavgift. En omfördelning av samhällets bostadsstöd genom att minska de mest gynnade villaägarnas skattesubventioner med bara en fjärdedel skulle ge tillräckligt utrymme för betydande hyressänkningar. Det gäller då främst rika villaägare med höga inkomster och förmögenheter, med stora och dyra s.k. lyxvillor och höga ränteavdrag, dvs. den del av villaägarna som beräknas utgöra omkring en fjärdedel av villaägarna men som tillgodogör sig tre fjärdedelar av villaägarnas skattesubventioner på totalt ca 12 miljarder kronor per år. Ett av huvudmotiven för regeringsförslaget om hyreshusavgift är att motverka en förmögenhetsomfördelning till förmån för vissa fastighetsägare. Hyreslagens bruksvärdesregler har som bekant medfört en allmän höjning av hyresnivån, bl.a. beroende på höjningen av den garanterade räntan på 117 bostadslånen. Privata fastighetsägare har under många år haft stora fördelar genom att de fått jämföra med allmännyttiga bostadsföretags hyror trots att de generellt sett inte har haft samma kostnader. De har kunnat tillgodogöra sig oförtjänta vinster av de kostnadsökningar som drabbat allmännyttan. Herr talman! Liksom tidigare ansluter sig vpk nu till förslaget om en husavgift som kan ge staten intäkter att användas för en omfördelning och kostnadsutjämning på bostadsmarknaden, för att stoppa hyreshöjningarna och skapa större ekonomisk rättvisa mellan olika upplåtelseoch boendeformer. Vi är däremot inte överens med socialdemokraterna om att avgiften för privata fastighetsägare skall vara avdragsgill vid inkomsttaxering. Vi delar inte heller regeringens uppfattning att vissa radoch kedjehus och äldre egnahem inte skall omfattas av förslaget, som ju anges som ett system för kostnadsutjämning. Omfördelning och kostnadsutjämning bland bostadskonsumenterna skall enligt vår mening inte begränsas till flerbostadshus! Om allmännyttans hus påförs en husavgift kommer bl.a. den hyresdämpande effekten av underhållslån och stöd i andra former från stat och kommun att minska eller försvinna i företag med en stor andel äldre bostäder. Dessutom kommer bruksvärdesnivån att höjas ytterligare och privata fastighetsägare kunna ta ut ännu högre hyra. Inom parentes sagt: Rolf Dahlberg sade att privata fastighetsägare inte får ta ut högre hyra än den som tas ut för likvärdiga lägenheter hos allmännyttan. Det är inte helt riktigt. De får ta ut högre hyra, bara den inte är påtagligt högre än hyran i de allmänna bostadsföretagen. Och det är inte ovanligt att så sker på hyresmarknaden. Tvärtom är det oftast på det sättet att de privata fastighetsägarna i samband med bruksvärdesjämförelsen får möjlighet att ta ut en något högre hyra än den som gäller för allmännyttan. Privata fastighetsägare kompenseras på detta sätt för den avgift de betalar, och de skall dessutom få dra av avgiften på skatten enligt regeringens och utskottets förslag. Genom att undanta allmännyttan från hyreshusavgift kan man bidra till att stoppa höjningarna av bruksvärdesnivån och kanske t.o.m. sänka den något. I allmännyttans hus tillämpas sedan många år tillbaka en ganska långt driven hyresutjämning som betyder att de som bor i äldre hus betalar en stor del av kostnaderna i nyproduktionen, och dessa hyresgäster omfattas alltså redan av ett system för kostnadsutjämning. Vpk anser inte att hyreshusavgiften skall vara neutral med hänsyn till ägandeförhållandena och därför vara avdragsgill för konventionellt beskattade fastigheter. Inte heller delar vi en annan uppfattning som kommer till uttryck i propositionen, att införandet av en sådan avgift inte skall kunna få försämra resultatet av privat fastighetsförvaltning. Tvärtom menar vi att just möjligheten att använda hyreshusavgiften för att förhindra nya hyreshöjningar, en allmän höjning av hyresnivån och fortsatta höga vinster på ägande och förvaltning av hyreshus är värdefull. Den bör utnyttjas genom att man undantar de allmännyttiga bostadsföretagen från en sådan här avgift. Man bör inte längre utgå från som något självklart att ägande och förvaltande av bostadsfastigheter alltid skall bära sig eller gå med vinst. Detta låter sig svårligen förenas med en politik som i praktiken svarar mot talet om bostaden som en social rättighet. Från fördelningspolitiska utgångspunkter och från rättvisesynpunkt är det svårt att förstå varför vissa äldre hus — egnahem och vissa radoch kedjehus — skall undantas från husavgift. I propositionen konstateras också att rent principiellt borde även dessa hus träffas av avgift, och beträffande de hus som betecknas som egnahem sägs att en avgift även på dessa ligger i linje med bostadspolitiska strävanden. Motiven för att inte ta med dessa hus är den beslutade marginalskatteoch avdragsreformen samt administrativa svårigheter. Med ändring av regeringens förslag föreslår vi en utvidgning av de hus som skall omfattas av en husavgift till att avse även äldre småhus med undantag av sådana hus som har byggts eller byggts om efter år 1957 med stöd av statliga bostadslån eller som utan sådana lån har fått statliga räntelån. Eftersom samma princip bör gälla beträffande årgångar och kopplingen till statliga lån kommer husavgiften på vad som betecknas som småhusenhet att till stor del omfatta stora enoch tvåfamiljshus, s.k. lyxvillor och liknande som inte har byggts med statliga lån på grund av sin ytstorlek eller överstandard. För hus med relativt liten yta, standardutrustning och lågt taxeringsvärde blir en till hälften reducerad avgift på småhusenhet inte av någon större omfattning. Dessutom kommer pensionärer och låginkomsttagare generellt sett att kunna täcka in sådan ökning av boendekostnaderna inom ramen för vad man kan erhålla i bostadstillägg och bostadsbidrag. Nu har vi emellertid, med hänsyn till att vissa effekter av avdragsbegränsningen av allt att döma kommer att inträda fr.o.m. inkomståret 1983, föreslagit att avgiften för småhusen skall begränsas till hälften av vad som föreslås för övriga, dvs. till I 96 av taxeringsvärdet. Detta medför att avgiften skall utgöra 1 4 96 för 1984. Denna utvidgning av husavgiften kan enligt våra beräkningar medföra en budgetförstärkning med ytterligare minst 600 milj.kr. för år 1983, 900 miljoner för år 1984 och 1 200 miljoner fr.o.m. år 1985. Under gårdagens inledande debatt påstod finansutskottets ordförande felaktigt att vpk inte skulle ha täckning för sina utgiftsförslag och anförde som exempel att vpk enligt sitt förslag räknat med att använda husavgifterna flera gånger. Det är fel. Det är faktiskt så att vi även i detta sammanhang har täckning för våra förslag på bostadsdepartementets område. Vårt förslag att stoppa hyreshöjningarna på hela hyresmarknaden, som senare kommer att behandlas i samband med civilutskottets betänkande nr 8, kostar omkring 750 milj.kr. utöver regeringsförslagets ca 200 miljoner för 1983.

Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna i civilutskottets betänkande nr

Herr talman! Frågan om införandet av en hyreshusavgift diskuterades i riksdagen den 27 maj i år. Förslaget den gången byggde på en proposition från den borgerliga regeringen. Bakgrunden var att riksdagen tidigare beslutat trappa upp den garanterade räntan i vissa statligt belånade hyresoch bostadsrättshus under åren 1983-1985. Därigenom ökar husens kapitalkostnader, med ökade boendekostnader som följd. Avsikten med en hyreshusavgift var därför att förhindra att vissa fastighetsägare utanför de garanterade räntorna skulle kunna tillgodogöra sig ökade hyresintäkter utan motsvarande höjning av kostnaderna. Särskilt skulle detta komma till uttryck i enskilt ägda hyresfastigheter, som på grund av bruksvärderingen kom i ett förbättrat inkomstläge. Den borgerliga propositionen rönte emellertid ett även för svenska politiska förhållanden märkligt öde. Från socialdemokratiskt håll ställde vi upp för förslaget — självfallet med en partimotion med krav på vissa förbättringar av propositionen. Och enigheten i civilutskottet var påfallande. Det var den gången endast moderaterna som yrkade avslag på propositionen. När ärendet sedan vandrade vidare till skatteutskottet hade den stora omvändelseprocessen bland centeroch folkpartister nått maximal effekt. De borgerliga i skatteutskottet ville inte höra talas om den hyreshusavgift som föreslagits av den egna regeringen. Därmed var utgången i kammaren given. Det var endast socialdemokraterna som röstade för förslaget. Hyreshusavgiften är därför ånyo aktuell, men nu utformad av den nya socialdemokratiska regeringen. I allt väsentligt upprepar socialdemokraterna de krav som fördes fram i våras och som i sedvanlig ordning har passerat civilutskottet för ärendebehandlingen och skatteutskottet för den lagtekniska utformningen. Den här gången är regeringens proposition förankrad i en till synes klar majoritet. Med tanke på gårdagens konstellationer får man kanske akta sig för att vara alltför tvärsäker.

Det är därför skäligt att en hyreshusavgift belastar dessa fastigheter och att denna i tre etapper når 2 70 av taxeringsvärdet år 1985. Det är en rättvisemodell som, det skall villigt medges, får en uppföljning i de stödåtgärder för bostadsförsörjningen som kommer till uttryck i civilutskottets betänkande nr 8. Låt mig därför litet mera närgånget granska reservationerna i civilutskottets betänkande. Först i ledet står moderata samlingspartiet. Även denna gång yrkar moderaterna avslag på propositionen och då med motiveringen att de sakligt grundade skäl som hyreshusavgiften bygger på är okända i Nr 52 partiet. Man har haft ett halvår på sig att komma ifrån den trångsynthet som kom så tydligt till uttryck i våras, men moderaterna lever sitt eget liv. Deras talesman här i debatten, Rolf Dahlberg, kan ju inte förneka att investeringar i fastigheter är mycket lönsamma. Mera remarkabelt är förstås centerns och folkpartiets reservationer. Det politiska åtgärder som var sant i våras i civilutskottet var tydligen tidsbegränsat. Den första m.m. verkligen stod bakom den borgerliga regeringen. Det är i varje fall helt klart att centern nu i efterhand riktar kritik mot regeringen Fälldin, för i den nu aktuella motionen — på vilken centern byggt upp sin reservation — heter det att ”det nu presenterade regeringsförslaget har sakliga brister, brister som även fanns i det förslag som den förra regeringen lade fram”. Vi som på senvåren behandlade ärendet i civilutskottet hörde då inte alls någon sådan kritik mot den regering där Thorbjörn Fälldin var statsminister, och Kjell Mattsson har ju upprepat samma kritik i dagens inlägg, dvs. han har förstärkt sin kritik mot den dåvarande borgerliga regeringen med Thorbjörn Fälldin som statsminister. Vidare påstår centern att regeringen inte har gjort alternativa prövningar på det sätt som de borgerliga i skatteutskottet krävde i våras. Där förstår jag inte heller vad centern stöder sig på. Visst har regeringen, tvärtemot vad centern anfört, haft alternativ, men de har uppenbarligen inte haft samma bärkraft som de nu presenterade förslagen. Den stora frågan är därför vad som har hänt med centern sedan i våras då centern tillsammans med folkpartiet var överens med socialdemokraterna i civilutskottet. Man anmärker också på att regeringsförslaget inte är remissbehandlat. Men det var det inte heller i våras — och då var det inte ens remitterat till lagrådet. Det har åtminstone den socialdemokratiska regeringen klarat av. Folkpartiet har också gått vilse sedan i våras. Partiets ställningstagande nu är lika märkligt som centerns i sak, men också formellt. Efter att motionsvägen ha gjort vissa erinringar mot att årgångarna 1958-1974 fanns med i regeringsförslaget, blev folkpartiets med stor nyfikenhet inväntade besked under utskottsbehandlingen att partiet gick emot hela propositionen. Utan att ens ha motionerat om avslag på propositionen hänger folkpartiet upp sitt agerande på moderaterna och centerpartiet. Slutsatsen av de borgerligas agerande kan enklast uttryckas så här när det gäller hyreshusavgiften: moderaterna aldrig, centern möjligen, folkpartiet kanske, kanske, kanske. Men partierna är verkligen splittrade. Vpk har reservationer som går ut på att de allmännyttiga bostadsföretagen skall undantas från hyreshusavgiften, att en hyreshusavgift skall införas för egnahem, och att hyreshusavgiften inte skall vara avdragsgill för konventionellt beskattade fastigheter. Också i motion 95 har Monica Andersson och Sören Lekberg föreslagit en hyreshusavgift för egnahem. Utskottet avvisar dessa krav och hänvisar till vad bostadsministern anfört i propositionen. Skattereformen kommer att få en del effekter för egnahemmen i och med att avdragen begränsas i sina värden.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

Herr talman! Oskar Lindkvist är förvånad över hanteringen av denna fråga. Jag tycker inte han behöver vara särskilt förvånad över det. Om vi från centerns sida inte hade haft några som helst invändningar mot det förslag som lades fram av regeringen under våren, hade vi naturligtvis försökt få det genomfört. Framför allt de ytterligare förändringar i förslaget som socialdemokraterna då ville ha igenom medförde att det ur vår synpunkt var oacceptabelt. De förändringar socialdemokraterna då ville ha kommer man tillbaka med i den proposition som vi behandlar nu, och därför är förslaget ur den synpunkten oacceptabelt. Jag har dock ingenting emot att säga att vi har en något mera kritisk inställning. Det är egentligen så att detta är ett erkännande av att vi inte klarar av att skattelagstifta på ett sådant sätt att kommun och stat får den inkomst de anser sig behöva av denna verksamhet. Om ett företag går bra lämnar det vinst som blir beskattningsbar. Går det dåligt blir det underskott som flyter upp som förlustavdrag eller underskottsavdrag. Det är då bara att konstatera att om man efter dessa förändringar höjer hyrorna, då är läget oförändrat. Då är det inte fastighetsägaren som drabbas, utan de som bor i de äldre husen som får en högre hyra. Därför har vi funnit att detta egentligen är en felaktig princip. Tyvärr går den igen på andra områden, t.ex. vattenkraftsskatten, som i princip är samma sak. Man försöker att utöver den vinstskatt som skall betalas också ta ut särskilda avgifter. Här gäller det också en ekonomisk-politisk diskussion, som Oskar Lindkvist sade. Den har ju pågått ett par dagar nu. Där ansluter vi oss inte till den ekonomiska politik regeringen vill föra. Vi har accepterat bara ett fåtal av de utgiftsförslag som regeringen nu lagt fram. De åtgärder man genomför på bostadsområdet ger, som det tidigare nämnts, en kostnad första året på 170 milj.kr., medan inkomsterna i stället kommer att uppgå till 790 milj.kr. Sedan är jag medveten om att även den nuvarande socialdemokratiska regeringen kommer att få anstränga sig mycket för att hitta inkomstkällor eller besparingar i fortsättningen.
Herr talman! Oskar Lindkvist beskyller oss moderater för att vara trångsynta eftersom vi inte delar hans uppfattning om hur bruksvärdessys temet fungerar. Men enligt bruksvärdessystemet skall förhandlingar föras Nr 52 mellan hyresmarknadens parter. Då behöver det inte bli någon automatisk Torsdagen den höjning beroende på att vissa fastigheter får en höjd kostnad och andra inte. 16 december 1982 Det märkliga i detta fall är att det är de fastighetsägare som aldrig har legat samhället till last eller begärt några räntesubventioner som skall drabbas, — Vissa ekonomiskmedan de som har utnyttjat samhällets säntesubygationer skall SIP politiska åtgärder hyreshusavgiften. Det är detta som vi reagerar mot. Det är en fullständigt mm.m.

Herr talman! Jag skall bara göra ett par kommentarer till det som Oskar Lindkvist sade i sin kritik av vpk-reservationerna. Han var f. ö. ganska hovsam på den punkten, och det förstår jag. I sak måste det vara rätt svårt att ha några större invändningar mot våra förslag. Först till frågan om varför de allmännyttiga bostadsföretagen skall undantas från hyreshusavgiften. Jag var, ganska utförligt, inne på det i mitt anförande. Låt mig till det som jag då sade bara tillägga att de allmännyttiga bostadsföretagen är samhällets och kommunernas instrument för att uppnå en social bostadsförsörjning. Redan de allmännyttiga bostadsföretagens karaktär, uppgifter och verksamhet motiverar alltså en särbehandling i detta avseende. Till det kommer, som jag sade, att det sedan många år har pågått och alltjämt pågår en sådan kostnadsutjämning som skulle motivera detta undantag. Det finns alltså mycket goda skäl för att undanta allmännyttan. Då det gäller husavgiften för egnahem har jag inte hört något annat motiv för att de äldre egnahemmen och vissa radoch kedjehus skulle undantas än att det så småningom kommer att bli vissa skatteeffekter i samband med avdragsrätten och vissa administrativa problem. De förstnämnda har vi tagit hänsyn till i vårt förslag genom att vi föreslår en husavgift som är reducerad till hälften av den storlek som skall gälla för övriga hus. Det finns således med i bilden. Slutligen skall jag ta upp husavgiftens behandling vid inkomsttaxering. Det borde vara uppenbart att det mest rättvisa systemet är att ingen fastighetsägare som omfattas av denna avgift får göra avdrag för kostnaderna för husavgiften i samband med taxeringen. I annat fall skulle de orättvisor som finns mellan olika upplåtelseformer och ägandeförhållanden på bostadsmarknaden förvärras. I stället borde vi försöka att i så snabb takt som möjligt avskaffa dessa orättvisor.

Herr talman! Oskar Lindkvist! Om man läser vår motion ser man att vi står fast vid det förslag vi lade fram i våras. Det förslag vi yrkat avslag på är det socialdemokratiska förslaget — det förslag som vi drabbades av även i våras och som innebär att helt andra årgångar innefattas än i vårt förslag. Detta avslagsyrkande följer vi också upp i reservation nr 2.

Herr talman! Till Kerstin Ekman vill jag säga att i våras var ju folkpartiet och centern emot förslaget att hyreshusavgiften skulle omfatta årgångarna 1958-1974, vilket socialdemokraterna motionerat om. Men då var ni i civilutskottet för propositionen. Skillnaden i dag är att ni är motståndare till en proposition som kommer från den socialdemokratiska regeringen. Det är oförklarligt att något sådant kan inträffa inom ett parti som folkpartiet, som ju bostadsministern i den förra regeringen tillhörde. Det var närmast Rolf Dahlberg som fick mig att begära replik, för han sade i sitt inlägg att bruksvärdet inte automatiskt höjer hyresnivån. Det är så att bruksvärdet är en produkt av förhandlingar. När förhandlingarna är slutförda fastlägger man ett bruksvärde. Jag tror att jag vågar påstå att de enskilda hyreshusägarna är ganska följsamma när det gäller att för sina hus komma upp i de hyresnivåer som bruksvärdet utgör enligt en ny avtalsuppgörelse. Vidare kände Rolf Dahlberg starkt för de fastighetsägare som inte hade politiska åtgärder utnyttjat samhällets räntesubventioner. Han använde uttrycket ”utnyttjat” , precis som om de som använde räntesubventioner vore något slags fridstörare. Det är klart att ur moderat synpunkt är de kanske fridstörare i det sociala samhället. Men vad är orsaken till att man inte har använt sig av räntegarantier? Kan orsaken vara den att man inte har klarat kostnadspressen — att standarden är för hög? Eller kan orsaken vara den, som jag sade i mitt första inlägg, att det i dag är så lönsamt att äga fastigheter att fastighetsköp är en av de bästa investeringar man kan göra i dagens Sverige? Orsaken kanske kan vara olika slags kombinationer av dessa tre alternativ. Rolf Dahlberg frågade vad jag tyckte om hyreshusavgiften på lokalhus och bostadsrättsföreningar. Jag kan hänvisa till de motiv som framkommer i propositionen. Det är klart att jag känner mycket starkt för bostadsrättsföreningarna, framför allt för dem som hör hemma inom bostadskooperationen. Där kopplar jag vidare till de reformer som behandlas i civilutskottets betänkande nr 8 och som utan tvivel kan ge en rad bostadsrättsföreningar möjligheter att för relativt billiga pengar rusta upp sina hus. Slutligen vill jag säga både till Rolf Dahlberg och till Kjell Mattsson att när ni använder siffror som i och för sig är riktiga och som lämnats av vårt eget utskottskansli, kunde ni också använda de siffror som talar om hur lång kön är för att ta i anspråk de pengar som kommer in genom hyreshusavgiften. Det har ingen av er bekvämat sig till att göra. Det är ett faktum att det kommer att kosta en hel del att genomföra de reformer som vi så småningom återkommer till i samband med behandlingen av civilutskottets betänkande nr 8.
Herr talman! Oskar Lindkvist fick en onormalt lång betänketid för att svara på min replik före middagspausen. Jag vet inte vad Oskar Lindkvist har gjort under middagspausen, men det är tydligt att han icke har stärkt sina argument. De är lika svaga nu som före middagspausen.
Herr talman! Det var ett något ovanligt inlägg. Jag kan bara svara att man för att argumentera mot Rolf Dahlberg och moderata samlingspartiet inte behöver någon onormalt lång förberedelsetid. Vi representerar ju två skilda samhällssystem, så det är helt normalt att vi kommer i konflikt med varandra.

Herr talman! Motion 95 handlar om den föreslagna hyreshusavgiften, och i motionen föreslås att denna avgift bör utvidgas till att även omfatta ägda småhus. På så sätt kommer samtliga upplåtelseformer att ingå i avgiftssystemet. Motivet för detta är i korthet följande. Stigande produktionskostnader tillsammans med uppräkningen av den garanterade räntan leder till ökade skillnader i kostnader mellan olika årgångar av bostäder. Det inenbär att bostäder med i stort sett samma standard får avsevärt skilda boendekostnader. I sin tur leder detta till väl kända problem på bostadsmarknaden. De ökande kostnadsskillnaderna tillsammans med dets.k. bruksvärdessystemet leder till att enskilda ägare av hyreshus kan tillgodogöra sig rejäla övervinster. Ägare av äldre småhus får inte bara en förhållandevis låg boendekostnad jämfört med andra. De får också en förmögenhetstillväxt, som ökar i takt med kostnadsskillnaden mellan äldre och yngre hus. Den föreslagna hyreshusavgiften är därför ett viktigt och välkommet medel för att utjämna kostnaderna mellan olika årgångar av bostäder. Samtidigt skapas en finansieringskälla inom bostadssektorn, som kan utnyttjas för att sänka kostnaderna inom nyproduktionen samt i övrigt bekosta fortsatta bostadspolitiska reformer. Men för att en omfördelning av kostnaderna skall bli allmänt accepterad krävs att avgiftsuttaget utformas på ett sådant sätt att bördorna fördelas rättvist mellan de olika upplåtelseformerna. Från denna synpunkt är förslaget dock inte tillfredsställande. Ägda småhus skall nämligen undantas från avgiften. Den enda motivering härför som anförs i propositionen är en hänvisning till den beslutade reformeringen av inkomstbeskattningen. Men med den motiveringen finns det också goda skäl att undanta bostadsrätterna. Också den som förvärvat sin bostadsrätt i andra hand kommer att påverkas av skattereformen, om han eller hon har lånat pengar till insatsen. Märkligt nog, herr talman, har civilutskottet i sitt betänkande inte sakbehandlat motionen. Utskottet hänvisar kort och gott till propositionen och föreslår att motionen skall avslås. För den som lagt fram ett seriöst förslag är detta en något underlig behandling. I ett sådant läge känns det riktigt att spontant yrka bifall till motionen. Eftersom bostadsministern finns här i kammaren, skulle jag dock först vilja rikta en fråga till honom för att få ett klarläggande på några punkter.

Innebär nu detta, Hans Gustafsson, att den fråga som aktualiseras i motion 95 kommer att bli prövad i den bostadspolitiska utredningen?

Herr talman! Det är få områden som är i så stort akut behov av ordentliga reformer som bostadspolitiken. Efter sex år av borgerliga regeringar har den förvandlats från ett instrument för social grundtrygghet till något av ett monopolspel. En liten grupp kan med inflationens och skattesystemets hjälp göra sig förmögenheter. Den stora gruppen förlorar. Och det är ungdomarna och den stora gruppen barnfamiljer som hör till förlorarna. Färre och färre flerfamiljshus har byggts för vart år sedan mitten av 1970-talet. Det harlett till en svår bostadsbrist på många håll i landet. Här i Stockholmsregionen är det näst intill omöjligt för ungdomar att få tag på en egen lägenhet att flytta till. För att komma över en egen lägenhet måste man antingen ha kontakter eller en smärre förmögenhet eller bådadera. Sexsiffriga belopp krävs för den enklaste etta i regionens centrala delar. Samtidigt har det på många håll i landet börjat bli gott om tomma lägenheter, även på orter med bostadsbrist. Det i sin tur beror på att hyrorna börjat bli så höga i nybyggda och nysanerade lägenheter, till följd av de allt drygare kapitalkostnaderna. Ungdomar, barnfamiljer, över huvud taget hushåll med låga inkomster och dålig ekonomi har helt enkelt inte råd att flytta in i nybyggda lägenheter. Bostadspolitiken är på väg att hamna i ett ekorrhjul med ständigt höjda hyror och tilltagande trångboddhet bland hyresgästerna, samtidigt kan stora grupper som äger sina bostäder göra sig förmögenheter på sitt boende, och arbetslösheten bland byggnadsarbetare stiger. Vi måste ta oss ur det där ekorrhjulet medan tid är, och det klarar vi bara med hjälp av en solidarisk omfördelning av kapitalkostnaderna i boendet mellan upplåtelseformerna och mellan årgångarna. Inom allmännyttan har man redan i dag en solidarisk hyressättning. Utan den hade inte allmännyttan klarat att hålla uppe det bostadsbyggande som finns i dag ens. Men, det finns en gräns där det inte längre finns så mycket kvar att utjämna. Många allmännyttiga bostadsföretag ligger nära den gränsen. Solidariteten måste därför vidgas till att omfatta hela bostadsbeståndet. Vi måste få fram medel till att öka bostadsbyggandet, till att sanera och bygga om stora delar av det äldre beståndet, och det klarar vi inte med dagens höga kapitalkostnader. Vi måste också bygga om de dåliga bostadsmiljöer som finns på många håll och som förstärker boendesegregationen och de sociala problemen. De åtgärder på bostadspolitikens område som regeringen föreslår är helt nödvändiga. Den föreslagna hyreshusavgiften är också ett viktigt steg på vägen mot en utjämning av boendekostnaderna. Jag har dock svårt att förstå varför man inte vill låta villaägarna omfattas av avgiften. Det blir ingen effektiv omfördelning när en så stor del av de boende inte är med i systemet. Det är också orättvist att de privata fastighetsägarna ges avdragsrätt. Det riskerar att förstärka de orättvisor på skatteområdet som redan finns mellan upplåtelseformerna. Dessutom bidrar avdragsrätten till att minska effekten av hyreshusavgiften. Det behövs pengar, mycket pengar, för att vi skall klara de stora behov som finns i bostadspolitiken. Propositionen täcker in det mest akuta. I syfte att ta ett större grepp har regeringen tillsatt en bostadsutredning som fått i uppdrag att snabbt komma med förslag till en reformering av boendet. De medel som krävs för den reformeringen måste sökas inom bostadsektorn. Därför är jag förvånad över att man så kortfattat avvisar tanken på att äldre villor också skall ingå i den utjämning av kapitalkostnaderna som hyreshusavgiften syftar till. Civilutskottet argumenterar över huvud taget inte emot vår motion nr 1982/83:95 utan avstyrker den blankt med hänvisning Nr 53 till propositionen. Och i propositionen behandlas denna utvidgning av avgiften på sju rader. Man redovisar dock i propositionen att marknadsvärdet på både bostadsrättslägenheter och villor kommer att höjas, eftersom hyreshusavgiften bidrar till att höja hyresnivån. För bostadsrättslägenheter föreslår man av det skälet att de skall omfattas av hyreshusavgiften. För egnahemmen gör man det inte, och man motiverar det så här: ”Det kan därför i och för sig ligga i linje med de bostadspolitiska strävandena att införa en avgift även för egnahem. Jag anser dock mot bakgrund av den beslutade marginalskatteoch avdragsreformen att så inte bör ske.” Men det resonemanget haltar litet. För det första omfattas även bostadsrättshavare av marginalskatteoch avdragsreformen, och för det andra behöver inte frågan om en utjämning av kapitalkostnaderna nödvändigtvis kollidera med avdragsreformen. Det beror helt på hur man konstruerar avgiften. Vår motion tar upp principfrågan och skulle, om den bifölls, innebära ett uppdrag till bostadsministern att komma tillbaka med ett förslag till riksdagen. Man kan tänka sig flera tekniska konstruktioner. En variant som har diskuterats inom en arbetsgrupp inom Stockholms arbetarekommun är en avgift som tas ut med en stigande procentsats på en positiv mellanskillnad av taxeringsvärdet minus skuldsumman. Herr talman! Jag har svårt att tro att föräldrar som bor i en äldre nedamorterad villa inte skulle vilja vara med och dra sitt strå till stacken för att deras egna barn och andra ungdomar kan flytta till en egen lägenhet med rimlig hyra när det blir så dags, eller att intet.ex. faroch morföräldrar skulle vilja göra det för sina barnbarn. Det är ju en sådan solidaritet som det i grunden handlar om. Det är nog många i äldre generationer som har egna minnen av hur det är att antingen tvingas vänta med att flytta hemifrån och bilda familj eller att bo provisoriskt hemma hos föräldrarna. En sådan situation är i dag verklighet för många som har det dåligt ställt. Med detta vill jag i likhet med Sören Lekberg fråga bostadsministern om han inte håller med om att vårt krav på en utredning om en utvidgning av hyreshusavgiften är rimlig. Kommer de synpunkter som tas upp i vår motion att beaktas i den bostadspolitiska utredningen?

Herr talman! Jag kan konstatera att Monica Andersson och jag har fått ett klart positivt besked av bostadsministern. Det innebär att den fråga som vi har tagit upp i motion 95 kommer att prövas av den bostadspolitiska utredningen.
Herr talman! Jag skall i repliken begränsa mig till bara ett par saker som 16 december 1982 bostadsministern uppehöll sig vid, i vart fall delvis i polemik mot mig, såvitt jag förstår. Det ena var när han talade om att skillnaderna i taxeringsvärde för småhus i sig skulle utgöra något argument för att inte också äldre småhus skulle omfattas av en sådan här avgift. Man kan med skäl säga, bostadsministern, att med precis samma resonemang kan man hävda motsatsen, att just de skillnader som finns skulle kunna utgöra motiv till att de skulle finnas med.

Jag tycker nog att de motiv som bostadsministern nu anförde som skäl till att man har undantagit de äldre småhusen faktiskt också kan anföras för att de egentligen borde ha varit med. Slutligen i denna replik: Även om det nu rör sig om vad som kan räknas i några tusental, sade bostadsministern ingenting om varför man inte har sett till att göra en konstruktion så att de kedjeoch radhus som är hyreseller bostadsrättshus har kommit med i det här sammanhanget. Det kan väl inte bara vara därför att det ligger exempelvis 10, 15 eller 20 lägenheter på längden i stället för höjden som de skall undantas? Vi har riktat anmärkningar mot förslaget på bl.a. dessa två områden, beträffande de äldre småhusen och beträffande anledningen till att man undantar kedjeoch radhusen.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort med tanke på att kammaren har ont om tid f. n. I slutet av bostadsministerns anförande tog han upp beräkningen av intäkter resp. kostnader för de reformer på bostadsområdet som regeringen nu föreslår. Han säger att jag har räknat litet snävt. Det är möjligt att man kan ha den syn som bostadsministern har. Men även om jag skulle godta bostadsministerns beräkningar, kan vi konstatera att statens intäkter vida överstiger vad man får i extra kostnader i det paket som senare skall diskuteras här i kammaren. Vad jag i inledningsanförandet ville peka på är att här gör man alltså en beskattning av boendet som stärker statskassan. Men det är icke primärt så som man säger, att man omfördelar pengar inom bostadssektorn, utan man suger ut pengar ur bostadssektorn, hur vi än räknar — det må sedan röra sig om en halv miljard eller en hel miljard 1985. Detta kan man naturligtvis diskutera, det håller jag med bostadsministern om. Men de siffror som jag använde mig av är de som vi har haft tillgång till från departementet och gäller de åtgärder som vi diskuterar i dag i kammaren.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

Med utgångspunkt i ett resonemang om bruksvärdesprincipen pekade jag på det förhållandet att de privata hyreshusägarna tillgodogör sig en vinst i samma takt som bruksvärdet höjs hos allmännyttan — bl.a. på grund av hyreshusavgiften. Vidare pekade jag på det förhållandet att de privata fastighetsägarna, genom att de har en annan form av taxering på sina fastigheter än de allmännyttiga bostadsföretagen har, får förmånen att kunna dra av hyreshusavgiften i sin deklaration. Följaktligen kommer hyreshusavgiften för deras del att kännas mycket litet. Och det var närmast detta jag ville framhålla. Resonemanget om neutralitet får alltså hänföras till vad jag har sagt, och det kommer också att framgå av protokollet.
Herr talman! Jag har aldrig på något vis anklagat socialdemokraterna för att inte göra av med tillräckligt mycket pengar. Diskussionen gäller att vi beskattar boendet och får in en viss mängd pengar till statskassan. Då säger socialdemokraterna att det är fråga om en omfördelning av pengar — genom olika subventionsåtgärder, som vi kanske kommer att diskutera i morgon, förs medel över till andra delar av boendet som inte beskattas. Då har jag pekat på att intäkterna till statskassan kommer att klart överstiga de utgifter som har redovisats. Sedan kommer bostadsministern dragande med en eventuell volymökning. Men departementet har sagt att man inte skall räkna med någon sådan i det här sammanhanget. Vi skall också komma ihåg att socialdemokraterna i våras, när vi diskuterade hyreshusavgiften, sade att motivet för införandet av den var att få en budgeteffekt som gav en viss mängd pengar, i det fallet 490 milj.kr. Sedan har socialdemokraterna ökat ut den grupp som skall drabbas av hyreshusavgiften, och nu är vi alltså uppe i större siffror. Jag menar att det är rimligt att det ändå redovisas för svenska folket hur mycket pengar som tas in på hyreshusavgiften, hur mycket som satsas på åtgärder av olika slag inom det övriga boendet och hur mycket som strålar tillbaka till ekonomioch budgetminister Feldt. Det var den kopplingen som jag gjorde. Det tas alltså ut mer av boendet än vad som sätts in. Med detta har jag inte sagt att ni inte gör av med tillräckligt mycket pengar. Hans Gustafsson vet mycket väl att jag tycker att ni gör av med för mycket pengar.

Herr talman! De flesta frågor i proposition 50 berör skatter, varför det ter sig något egendomligt att skattedebatten kommer så här på sladden. Låt mig sedan säga att i proposition 50 flera delförslag enligt min uppfattning inte har handlagts på sätt som föreskrivs i regeringsformen. Där sägs att behövliga yttranden och upplysningar skall inhämtas inte bara från berörda myndigheter utan också från sammanslutningar och enskilda. Denna bristande handläggning gäller vattenkraftsskatten, rätten till avdrag för fackföreningsavgifter och videoskatten, där lagrådet i intet fall beretts tillfälle att granska förslagen. Samma kritik kan riktas mot hyreshusavgiften, som rätteligen borde benämnas hyreshusskatt, eftersom det rör sig om en skatt. Det lagförslaget har visserligen varit hos lagrådet, 141 men där konstaterade man att förslaget inte fått en tillfredsställande beredning. Det är skrämmande och närmast häpnadsväckande att regeringen och dess medhjälpare i utskotten på sätt som skett ansett sig kunna nonchalera de regler som föreskrivs i regeringsformen. Vi har påpekat dessa uppenbara brister i handläggningen av propositionen i ett särskilt yttrande, där vi påtalar att skatteutskottets majoritet förmenat oss att få ett utlåtande från konstitutionsutskottet som skulle klargöra om dessa frågor handlagts i enlighet med vad som föreskrivs i regeringsformen. Inte helt överraskande har socialdemokraterna visat sig vara grossister i skattehöjning. Som framgår av den moderata partimotionen har socialdemokraterna skattehöjningsförslag för 1983 som, om de genomförs, kommer att kosta landets skattebetalare 12 miljarder, dvs. i det närmaste 3 500 kr. per hushåll. I detta belopp är då inte inräknat de kommunalskattehöjningar som följer i devalveringens spår. Sparskattereduktionen, som i nuläget är 20 96 på banksparandet och 30 Zo på aktiesparandet, lovade socialdemokraterna dyrt och heligt att ta bort, om och när de kom tillbaka till makten. Senaste gången vi voterade om frågan vari våras, då socialdemokraterna i en partimotion yrkade på ett slopande av sparskattereduktionen fr.o.m. den 31 december i år. I valrörelsen upptäckte man så att över en miljon väljare använde sig av denna fördelaktiga sparform, och därför var det taktiskt olämpligt att gå alltför hårt fram. Någon vecka före valet bekantgjordes därför att socialdemokraterna kunde tänka sig att ha kvar sparformen, om än med reducerad stimulans. Skatteutskottets majoritet instämmer nu med regeringen i att idén med det värdesäkra lönesparandet förfelats när det gäller att främja näringslivets tillgång på riskvilligt kapital och också att sparandet fått en fördelningspolitisk karaktär som ej kan accepteras. Båda påståendena är egendomliga. Skattefondssparandet beräknas tillföra aktiemarknaden ca 2 miljarder kronor per år från närmare en halv miljon människor, vilket är näst intill ett sensationellt gott resultat. Fördelningspolitiskt har sparandet en typisk låginkomstprofil, eftersom det är maximerat till 600 kr. per månad. Dessutom får endast de som har A-inkomst använda sig av sparformen i fråga. Låginkomstprofil har också den för ett par år sedan genomförda lindringen i beskattningen av aktieutdelningar. Den är som bekant maximerad till 2 250 kr. per person. Följer man nu propositionen och slopar denna lättnad, återinför man dubbelbeskattningen av aktieutdelningar, som vi är relativt ensamma om i världen. Nästa år ger socialdemokraterna oss f.ö. en trippelbeskattning, om man genomför den planerade 20-procentiga utdelningsskatten på aktiebolag. En annan följd av att återinföra dubbelbeskattningen på aktieutdelningar, som kanske är än mera skadlig för näringslivet, är att man åter lockar sparkapitalet över från det område där det bäst behövs, dvs. som riskbärande kapital i näringslivet, till mindre riskbärande sparformer ellert.o.m. till rent Säkerligen vill man från socialdemokratiskt håll begränsa eller så 16 december 1982 småningom helt stoppa det värdesäkra lönsparandet, eftersom den sparformen för den enskilde är skyhögt överlägsen tvångssparandet i kollektiva fackföreningsfonder. Utredning brukar föregå varje mer genomgripande reform och då inte minst när det gäller förändringar i beskattningen. Så har dock inte varit fallet när det gäller den föreslagna skärpningen av förmögenhets-, arvsoch gåvoskatten. Det har sagts många gånger tidigare men förtjänar ändå att upprepas, att en alltför hög beskattning medför avsevärda skadeverkningar på vår ekonomi. Kapitalskatterna är redan nu av en sådan storleksordning att de avsevärt torde hindra tillkomsten av och försvåra vidmakthållandet av små och medelstora företag. Industriminister Thage Peterson inbjöd för någon tid sedan företrädare för denna företagsamhet till överläggningar och listade därvid en lång rad praktiska åtgärder som skulle vara ägnade att underlätta småföretagandet. Det är sådant som man i den socialdemokratiska propagandan kallar den utsträckta handens politik. Nu är det emellertid inte blott fråga om en utsträckt hand utan två, där den andra, låt oss säga den vänstra, med olika skattehöjningar tar tillbaka vad den högra handen erbjudit och mycket mer därtill. Kapitalskatterna ger förhållandevis litet i statens kassakista i jämförelse med övriga skatter. Enligt 1982 års taxering väntas förmögenhetsskatten inbringa 740 miljoner och arvsoch gåvoskatten 600 miljoner. Med de föreslagna skatteskärpningarna blir det ytterligare 250 miljoner i förmögenhetsskatt och 70-80 miljoner i arvsoch gåvoskatt. Inga stora belopp således jämfört med exempelvis momsen, som inbringar ca 45 miljarder. För den enskilde företagaren, som — förutom problemen med den årliga lönsamheten — också hoppas på att kunna klara ett generationsskifte, är emellertid kapitalskattehöjningen en ytterligare sten på bördan, som i många fall kan leda till att en svag ekonomi definitivt knäcks. Ett annat förslag från regeringens sida är förslaget om obligatorisk avsättning till investeringsfonder för aktiebolag och ekonomiska föreningar. 20 260 av 1983 års vinster skall betalas in på räntelösa investeringskonton hos riksbanken. Inbetalningen är tänkt att vara avdragsgill om företagen avsätter motsvarande belopp till en särskild investeringsfond. Härigenom vill man skapa några slags garantier för att de devalveringsvinster som regeringen anser att företagen kommer att göra används till produktiva investeringar i stället för att exempelvis sättas in på specialinlåningskonton i bank eller användas till andra finansiella placeringar. Nu blir troligtvis företagens devalveringsvinster inte särskilt stora, eftersom devalveringseffekterna motverkas av en rad andra åtgärder, som lägger ökade pålagor på företagen. Vid en hearing i skatteutskottet för ett par veckor sedan visade det sig exempelvis att ett svenskt storföretag beräknades tjäna 175 milj.kr. på ag devalveringen men samtidigt beräknades få ökade kostnader med 185 milj.kr. på grund av ökade pålagor. Ett minus på 10 milj.kr. alltså. Den lägre investeringsvolymen beror på brist på lönsamma projekt, inte på brist på investeringskapital. Vi kan inte biträda förslaget att i rådande konjunkturläge försöka tvinga fram investeringar, alternativt tvinga fram ett räntelöst tvångssparande, som försämrar företagens lönsamhet. I propositionen talas det också om ett kommande förslag rörande en tjugoprocentig utdelningsskatt för företagens vinster på 1983 års verksamhet. Detta förslag måste man betrakta som en föregångare till avgifter till fackföreningsägda fonder -— ett förslag som självfallet måste avvisas. Införs en sådan skatt blir det inte bara en trippelbeskattning utan det kan också bli en fyrdubbel beskattning om man inte ser upp. De företag som då är i farozonen är investmentbolagen. I proposition 50 heter det visserligen att utdelning som lämnas av ett dotterbolag till sitt moderbolag och därefter slussas vidare till de slutliga ägarna bör avgiftsbeläggas endast en gång, men ingenting sägs om de bolag som inte är dotterbolag men som investmentbolagen har aktieposter i. Jag hoppas och tror att dröjsmålet med en proposition om en utdelningsskatt beror på insikten om att man noggrant måste gå igenom alla de problem som är förknippade med en sådan ny beskattning. Ytterligare en ny skatt kan vi vänta oss — skatt på videobandspelare. För ett halvår sedan avslog riksdagen en motion om en sådan skatt, bl.a. med den motiveringen att det var vissa problem i samband med en videoskatt som närmare borde utredas innan riksdagen förelades ett förslag om en sådan. Nu redovisas det inga som helst sådana överväganden. Någon remissbehandling har heller inte skett, ej heller någon lagrådsgranskning, vilket jag tidigare med förvåning konstaterat. Vad har rikskatteverket och tullverket för synpunkter på beskattningen? Ja, därom vet vi platt intet, och vi lär inte få veta det heller. Vad branschen tycker har man också struntat i. Videovarorna har redan drabbats av en beskattning — den på videoband — och devalveringen slår också speciellt hårt i den branschen eftersom de apparater som säljs i Sverige genomgående importeras. Vi tycker alltså att videobranschen redan fått en så stor belastning att någon ny punktskatt inte är motiverad. Nu är det faktiskt så att socialdemokraterna inte enbart vill höja skatterna utan även föreslår ett par sänkningar. Det är en händelse som ser ut som en tanke att båda förslagen gynnar de stora LO-kollektiven och också har framställts av LO. Det första gäller en lägre statsskatt för de grupper som inte får något med av ”den underbara nattens” skattereform. Det andra gäller avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Låt mig första ta upp den formella handläggningen av ärendet, och då konstatera att något tillräckligt och tillfredsställande beslutsunderlag inte finns. Skatteutskottet har tidigare behandlat frågan om avdragsrätt för fackföreningsavgifter, och då konstaterade ett enigt utskott att riksdagen innan något beslut fattades borde få en fullständig redovisning av de skattemässiga konsekvenserna av bidrag från och avgifter till fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Målet borde enligt utskottet självfallet vara ett så neutralt system som möjligt. Någon sådan redovisning har inte skett. Det är vidare utomordentligt anmärkningsvärt att borgerliga krav i såväl skatteutskottet som konstitutionsutskottet om lagrådets hörande avvisats. Mig veterligt skedde det inte någon gång under de sex år som de tre borgerliga partierna var i majoritet att ett krav på lagrådsgranskning avvisades. Det nu skedda är illavarslande för framtiden. En annan fråga, som heller inte blivit tillräckligt belyst, är sekretessproblemen. Den som inte fått avdrag för någon fackföreningsavgift är alltså inte kollektivansluten. T. o. m. konstitutionsutskottets socialdemokratiska majoritet är ytterst bestämd och förutsätter att denna viktiga principiella fråga, som inte berörs i propositionen, noga övervägs av regeringen och därefter underställs riksdagen. Det hade varit betydligt bättre om man hade övervägt frågorna innan man framlade någon proposition. Går propositionen igenom innebär det att regeringen subventionerar fackföreningarna med 1 200 milj.kr. Fackets makt är redan nu oerhört stor och att som nu ytterligare stärka den borde kanske te sig tvivelaktigt även för en socialdemokratisk regering. De reservationer jag inte berört i mitt anförande kommer att tas upp av Bo Lundgren och Karl Björzén.

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar, den s.k. krispropositionen, är ett ganska märkligt aktstycke. Förslagen är på flera punkter dåligt beredda och saknar mycket av det beslutsunderlag som är nödvändigt för att riksdagen skall kunna göra en allsidig bedömning. I flertalet fall har man underlåtit att låta lagrådsgranska lagförslagen. Propositionen innehåller 19 lagförslag på skatteutskottets område, men av dessa är det endast två som har granskats av lagrådet. Det ena är frågan om hyreshusavgiften. Lagrådet anför här följande: ”Det remitterade förslaget har lika litet som det förslag som våren 1982 lades fram för riksdagen varit föremål för sådan remissbehandling som avses i 7 kap. 2§ regeringsformen. Det bör i anledning härav understrykas att en lagrådsgranskning inte kan ersätta den sedvanliga remissbehandlingen av myndigheter och sammanslutningar med särskild sakkunskap på området. Lagrådet har därför haft begränsade möjligheter att med ledning av det föreliggande materialet bedöma sådana frågor ——=-.” Jag tycker det är angeläget att i den här debatten få denna fråga belyst som en vägledning för den socialdemokratiska regeringens fortsatta regeringsarbete. Alla lagförslagen i propositionen är självfallet inte av den karaktären att en granskning är absolut nödvändig, men det är mycket betänkligt att nya skatter som videoskatten och skatten på elektrisk kraft samt förslaget om skattereduktion för fackföreningsavgift inte har fått den omsorgsfulla beredning som är angelägen. Det är mot denna bakgrund som centerns yrkande i utskottet om att remittera lagförslaget om avdrag för fackföreningsavgiften till lagrådet skall ses. Jag beklagar att det inte var möjligt att nå en överenskommelse mellan de tre partier som stod bakom skattereformen. Anledningen till regeringens inbjudan till överläggningar var att diskutera den situation som hade uppstått på grund av devalveringen. Efter ett uttalande av statsministern fick man ett bestämt intryck av att också socialdemokraterna ansåg att det var nödvändigt att vidta vissa åtgärder för att skattereformens målsättning inte skulle rubbas på grund av devalveringen. Det var därför som intresset koncentrerades till vilken ökning av basenheten som var nödvändig för att målet — en marginalskatt på 50 2 för 90 7 av inkomsttagarna — skulle kunna genomföras till 1985. När beslutet om skattereformen fattades var utgångspunkten för att höjningen av basenheten bestämdes till 5,5 26 per år att det skulle föras en stram ekonomisk politik med sikte på en låg inflation och en återhållsam lönerörelse. Centern föreslår nu en uppräkning av basenheten med 200 kr. från 7 300 kr. till 7 500 kr. Denna uppräkning bygger på samma grunder som det ursprungliga förslaget. Hänsyn har alltså tagits både till den väntade inflationen och till resultatet av en kommande avtalsuppgörelse. Socialdemokraterna var själva inne på denna beräkningsgrund men valde efter påtryckningar från LO att gå en annan väg— en väg där man inte slår vakt om den träffade skatteuppgörelsen utan tillgodoser vissa andra speciella krav. Jag beklagar verkligen socialdemokraternas handlingssätt. De har haft ord om sig att stå fast vid en överenskommelse, och det är beklagligt att de inte gjort det den här gången. Jag hoppas emellertid fortfarande att socialdemokraterna liksom centern och folkpartiet står kvar vid målsättningen att då reformen 1985 är genomförd skall också målet vara uppnått — att 90 96 av inkomsttagarna inte skall betala högre marginalskatt än 50 96. Som framgår av reservationen har centern, folkpartiet och moderaterna hamnat på samma förslag till basenhet för år 1983. Men det är också klart att vi har kommit dithän från olika utgångspunkter. Jag har redan sagt vilken utgångspunkt vi har haft. Vid tillämpning av det index som under åren 1983-1985 tas ur bruk skulle basenheten ha blivit 7 500 kr. Det har blivit resultatet med utgångspunkt i kvalifikationstiden den 1 september 1981-den 31 augusti 1982. Ingen kan säga annat än att den skattereform som riksdagen fattade beslut om i våras skapar speciella förhållanden under övergångsåren. Detta är också anledningen till att indexregleringen inte skall tillämpas under dessa tre år. Centern har lämnat frågan öppen efter vilka beräkningsgrunder en justering skall ske för år 1984 och 1985 för den händelse det skulle behövas göras ändringar, vilket är sannolikt. Problemet med den indexreglering som har tillämpats under några år är den eftersläpning som den medför. Indexet bygger ju, som jag nyss sade, på förändringar i prisstatistiken som inträffat under tiden den 1 september-den 31 augusti året före det kalenderår det skall tillämpas. Under tidsperioder Nr 53 med hög inflation som växlar mellan 7 26 och 8 26 under åren är det ytterst besvärligt att tillämpa denna indexreglering. Därför har vi också avstått från att binda oss för en viss beräkningsgrund, att tillämpas i fortsättningen. Centern föreslår, som sagt, att basenheten för 1983 höjs med 200 kr. och därmed fastställs till 7 500 kr. Socialdemokraternas förslag till ändringar i skatteskalan strider mot de riktlinjer som de tre partierna var överens om. Överenskommelsen var resultatet av mycket ingående överläggningar, varvid vi naturligtvis kunde ha olika uppfattningar. Till sist blev vi emellertid överens om en skatteskala. Vi beklagar att man inte nu står fast vid den skatteskalan. Följaktligen kan vi inte acceptera det föreliggande förslaget. Moderaterna föreslår en skatteskala som liknar den som beslöts i våras upp till brytpunkten, men som skulle innebära en större skattelättnad för personer med större inkomster. För vår del kan vi inte acceptera en sådan ändring och yrkar således avslag på detta förslag, liksom också på moderaternas förslag om att underskottsavdragsregeln skall slopas. Socialdemokraternas andra förslag, rätt till avdrag för fackföreningsavgift upp till 1 200 kr., är än märkligare. Visserligen har man maximerat avdraget till ett avdrag på högst 480 kr., men det är ändå ett mycket märkligt förslag. Riksdagen begärde hösten 1981 på grundval av ett beslut av ett enigt skatteutskott att regeringen skall ge en utförlig redogörelse av nu gällande regler och effekterna såväl för arbetsgivarorganisation som för fackförbund. Förslaget innebär också ett totalt avsteg från de strävanden som präglat förändringar på skatteområdet, nämligen förenklingar både för myndigheter och för enskilda. Så sent som i våras slopades flera mindre avdrag, bl.a. försäkringsavdrag, för att förenkla, och vidare genomfördes ett schablonavdrag för löntagare på 1 000 kr. — även detta för att få bort småavdragen och därmed förenkla. Att nu vid sidan av detta införa ett särskilt avdrag för fackföreningsavgift är ett steg i rakt motsatt riktning. Riksskatteverket har också uttalat stor oro för den besvärliga kontrollapparat som behövs för att kontrollera denna nya avdragsrätt. Ett annat problem är också vad som menas med fackföreningsavgift. Såvitt vi vet kan där också finnas försäkringsavgifter, och vi vet att det finns avgifter till politiska partier i den s.k. fackföreningsavgiften. Detta gör också att kontrollen försvårar det hela när det gäller att tillämpa denna regel. Dessutom kommer konfliktbidragen till fackföreningsmedlemmar även i fortsättningen att förbli skattefria. Vi vet att när det gäller arbetsgivarorganisationen är det konfliktbidrag som finns där skattepliktigt. Detta gör att vi nu får en olikhet på en punkt där vi hade begärt att man från regeringens sida skulle klarlägga situationen. Som jag nyss sade begärde riksdagen av regeringen en fullständig redovisning och kartläggning av konfliktbidragens storlek och storleken av dessa i förhållande till de sammanlagda medlemsavgifterna. Målet bör vara att uppnå ett system som är neutralt mellan arbetsgivarförbunden och fackföreningarna, det framhöll skatteutskottet i sitt betänkande. Regeringen har inte vidtagit dessa åtgärder, och det är skrämmande att man nonchalerar 147 riksdagens begäran på ett sådant sätt. Ten skrivelse till skatteutskottet krävde centerns ledamöter i skatteutskottet att förslaget om avdrag för fackföreningsavgifter skulle underställas lagrådet för granskning. Denna begäran biträddes av ledamöterna från folkpartiet och moderata samlingspartiet, men avstyrktes av den socialdemokratiska majoriteten med motiveringen att ett dröjsmål när det gäller frågans behandling skulle leda till avsevärt men. Det är en allvarlig brist i förarbetet att en fråga som denna med så många tveksamma och oklara punkter inte varit föremål för någon remissbehandling eller granskning av lagrådet. Centern kan under sådana förhållanden inte göra något annat än att ta ett bestämt avstånd från föreliggande förslag och därmed yrka avslag på detsamma. I utskottsbetänkandet behandlas också förslagen om en reducering av sparskattereduktionen och skattereduktionen för aktieutdelning. Vi vet att inte minst sparskattereduktionen har fångat ett stort intresse, och vi har den vägen fått till stånd ett ganska omfattande sparande. Centern motsätter sig dessa ändringsförslag, liksom förslagen till en skärpning av arvsoch gåvoskatten samt höjningen av förmögenhetsskatten. De nuvarande reglerna har lagts fram av en regering i vilken centern har medverkat, och vi anser att de reglerna har varit bra; de har tillkommit efter noggrann bedömning, och de finns inte någon anledning att nu ändra på dessa bestämmelser. Syftet med avsättning till särskilt investeringskonto är främst att en del av vinsten skall avsättas för investeringar. Tanken är god, men man kan starkt ifrågasätta om det behövs ett så byråkratiskt system för att åstadkomma ett ökat intresse för investeringar. Den främsta åtgärden för att stimulera investeringar är att det finns möjligheter till avsättning för de tillverkade produkterna. När det gäller detta är det framför allt den ekonomiska politiken som avgör förutsättningarna för näringslivets utveckling och dess intresse och möjligheter till investeringar. Även arbetsrättslagens utformning spelar en betydande roll för näringslivets intresse och möjligheter till investeringar. Utan tvivel har debatten om löntagarfonderna en negativ inverkan på intresset för att satsa på nya investeringar i näringslivet. Centern yrkar mot denna bakgrund avslag på reservation 13 när det gäller det särskilda investeringskontot. Beträffande förslaget till hyreshusavgifter har detta återkommit till riksdagen utan att förslaget har remissbehandlats eller att andra lösningar har prövats. Eftersom riksdagens önskemål om beredning inte har infriats och några nya omständigheter inte framkommit så intar centern samma ståndpunkt som i våras och yrkar avslag på förslaget om hyreshusavgift. Till sist några ord om skatt på viss elkraft. Centern är starkt kritisk mot förslaget i propositionen, och även om utskottsmajoriteten föreslagit vissa ändringar av propositionen är dessa inte tillräckliga för att centern skall kunna acceptera förslaget. Vi anser således att riksdagen bör avslå propositionen i här aktuell del. Regeringen bör pröva frågan på nytt för att under våren 1983 återkomma till riksdagen med ett omarbetat lagförslag som genomgått en mer ambitiös beredning. Ett sådant nytt förslag till lagom skatt Nr 53 på vattenkraft bör dessutom ha prövats av lagrådet innan proposition i ämnet avlämnas. Jag vill här ange vissa riktlinjer för hur en skatt på vattenkraft bör vara beskaffad. De små vattenkraftverken bör vara generellt undantagna från skattskyldighet. Dispensmöjligheter bör skapas för företag som använder stora mängder egen vattenkraft i energikrävande framställningsprocesser. Skatten måste utformas så att dess storlek i princip anpassas till den faktiska lönsamheten i vattenkraftsproduktionen. Den bör, i motsats till den skatt som regeringen nu föreslår, inte vara konstruerad så att den begränsar intresset för upprustning eller effektivisering av gamla kraftverk. De medel som inflyter till staten genom en vattenkraftsskatt bör enligt vår uppfattning tillföras oljeersättningsfonden. Jag vill understyrka betydelsen av att en beskattning av äldre vattenkraft utformas så, att statens vattenfallsverk inte ges otillbörliga fördelar i förhållande till övriga vattenkraftsproducenter. Jag har här berört de punkter där jag i reservationer framfört avvikande yrkande. Givetvis skulle mycket mera vara att säga om de många frågor som behandlas i utskottsbetänkandet. Med hänsyn till den långa debatt vi har haft både i går och i dag om den ekonomiska politiken och skattefrågor och med hänsyn till den långa talarlista som nu finns skall jag inte dra upp fler frågor. Jag vill, herr talman med detta yrka bifall till samtliga de reservationer där centerns företrädare förekommer, och i övrigt till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall bara uppehålla mig vid ett par punkter i skatteutskottets betänkande. Vi har från folkpartiets sida på ett stort antal punkter samma uppfattning som centern och moderaterna, och det finns ingen anledning för mig att upprepa vad de båda tidigare talarna sagt. Allmänt sett kan man säga att regeringens proposition och skatteutskottets betänkande präglas av den skattehöjningsoch regleringsiver som alltid kännetecknat socialdemokratin. Jag skall framför allt uppehålla mig vid den statliga inkomstskatten och skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Folkpartiet står självfallet fast vid skattereformen i dess ursprungliga skick. Vi har hela tiden utgått ifrån att detsamma gäller socialdemokraterna. Skatteuppgörelsen var grundad på en viktig förutsättning, nämligen att det fanns en politisk strävan att hålla inflationen nere. När den nya socialdemokratiska regeringen genomförde en 16-procentig devalvering ändrades därmed en viktig förutsättning för skatteöverenskommelsen. Med den politik som den tidigare mittenregeringen förde fanns förutsättningar för en inflationstakt under 1983 kring de magiska 5,5 96 som angavs i överenskommelsen. Nu har man anledning att räkna med en inflation i tvåsiffriga tal. Regeringen medgav också själv kort efter devalveringen att detta 149 Nr 53 motiverade, som det hette, justeringar av skatteskalorna, och man inbjöd Torsdagen den centern och folkpartiet till överläggningar. Dessa överläggningar mellan de 16 december 1982 tre Partierna blev emellertid i flera avseenden parodiska. Socialdemokraterna överlämnade först ett studiematerial, som det hette. Vi hade inte då uppfattat att socialdemokratin numera har ersatt överlägg ningar med studiecirklar. Vi har ju de senaste dygnen fått bekräftat att det är Vid det sista överläggningstillfället meddelade regeringen vilka justeringar man avsåg att göra i skatteöverenskommelsen. Det fanns då inte något egentligt förhandlingsutrymme. Några dagar därefter ändrade sig dock regeringen. Det tidigare presenterade beslutet visade sig inte vara genomtänkt. Det fanns felräkningar i materialet, och påtryckningar från LO hade föranlett ytterligare justeringar, denna gång helt utan kontakt med centern och folkpartiet. Herr talman! Vad är detta för ett sätt att förhandla? Man anser sig inte kunna hålla fast vid träffade överenskommelser. De förhandlingar man för med dem som man tidigare har kommit överens med blir skensamtal, och nya förslag kastas fram med kort varsel och utan ordentlig beredning. Även sättet att ändra skatteskalorna är ett exempel på hur slarvigt man bereder ärenden i budgetdepartementet. Jag ser att det ansvariga statsrådet just lämnar plenisalen. Om det var ett uttryck för att han skämdes för det här, så var det i alla fall något. Herr talman! Vi föreslår nu — helt i konsekvens med skatteuppgörelsen — att den s.k. basenheten räknas upp med 200 kr. till 7 500 kr. för 1983. Därmed skulle den statliga inkomstskatten för 1983 ha samma utseende som om man hade tillämpat en automatisk indexreglering. Vi utgår ifrån att det också för 1984 och 1985 måste ske justeringar i skatteskalorna. Med den inflationstakt som vi nu tycks få och med den ryckighet som präglar socialdemokraternas ekonomiska politik och skattepolitik — det har vi ju inte minst fått en illustration till i dag — är det svårt att f. n. definitivt ange vilka justeringar som behövs för 1984 och 1985. Mycket talar emellertid för att det kan bli nödvändigt att återgå till principen om indexreglering av skatteskalorna. Socialdemokraterna har nu som någon sorts alternativ föreslagit dels en skattereduktion för erlagda fackföreningsavgifter, dels höjda matsubventioner. När det gäller den sista punkten har vi f. ö. fått ytterligare information i dag, och det vore intressant att få reda på vad som nu skall ske. Möjligen kan skatteutskottets värderade ordförande i budgetministerns frånvaro tala om för oss hur besluten om dessa höjda matsubventioner skall fattas, när förslagen kommer och hur de exakt ser ut. I vilket fall som helst tror jag att höjda matsubventioner är en dålig ersättning för vettiga skatteskalor, som är förmånligare för inkomsttagare med inkomst av tjänst i vanliga lönelägen. Det var ju det som skattereformen syftade till. Regeringen vill nu i stället ge löntagarna en viss kompensation för en del av dessa skattehöjningar genom att införa en rätt till skattereduktion för 150 fackföreningsavgifter. Detta är ett illa genomtänkt och illa genomarbetat förslag; det har något berörts av de båda tidigare talarna. Systemet med en Nr 53 skattereduktion för fackföreningsavgifter har bl.a. den svagheten att det kan Torsdagen den indirekt medföra att vissa privata kostnader som bakas in i fackförenings 16 december 1982 avgiften kommer att utgöra underlag för skattereduktion. Ett i dagarna aktuellt exempel är Elektrikerförbundets beslut att teckna en kollektiv hemförsäkring, där försäkringskostnaden bakas in i fackföreningsavgiften. Om detta leder till att också försäkringsavgiften grundar skattereduktion, står det i strid både mot principen om lika behandling i skattesystemet och mot regeln att avgifter för sakförsäkringar inte är avdragsgilla för fysiska personer. Förslaget om en skattereduktion för fackföreningsavgifter kan dessutom komma att innebära att fackliga bidrag, finansierade med fackföreningsavgifter, till det socialdemokratiska partiet i vissa fall blir skattesubventionerade. Det här förslaget har föranlett en hel del debatt. Riksskatteverket besökte skatteutskottet, och man påpekade att den föreslagna skattereduktionen skulle skapa en stor byråkrati. Man påminde om att det finns ungefär 3,8 miljoner löntagardeklarationer och att detta nya påfund vid manuell granskning skulle medföra åtminstone en minuts ytterligare granskningstid per deklaration. Riksskatteverket menade att fackföreningsavgiften givetvis måste rensas från t.ex. hemförsäkringsavgifter, partibidrag och annat som inte är fackföreningsavgift i rimlig mening. Enligt riksskatteverket måste det ankomma på de fackliga organisationerna själva att rensa fackföreningsavgifterna från sådana främmande element. Därför, menade riksskatteverket, måste fackförbundens register läggas på data. Dessa databand måste sedan göras tillgängliga för riksskatteverket. Denna skattereduktion skulle enligt riksskatteverkets uppfattning medföra att vi får databand, som utvisar vilka människor som är medlemmar i facket, vilka som har betalt sin avgift och eventuellt också vilka som har reserverat sig för att slippa att ekonomiskt bidra till det socialdemokratiska partiet. Jag tycker, herr talman, att detta är en ganska kuslig framtidsbild. Men socialdemokraterna låter sig inte oroas.

Men man vet inte hur detta skall ske och om regeringen kommer att göra det. Man har inga egna förslag i det avseendet. Den borgerliga minoriteten i utskottet begärde att lagrådet skulle få granska detta förslag. Skälen för en lagrådsgranskning är uppenbara. De förstärks av vad som har framkommit i yttrandena från riksskatteverket och konstitutionsutskottet. Men även detta rimliga krav har socialdemokraterna i skatteutskottet avvisat. Man hinner inte med det, säger socialdemokrater 151 na. Beslut skall prompt fattas nu, även om man medger, som det står på s. 58 i betänkandet, att det finns olösta ”praktiska problem som är förenade med genomförandet av reduktionen”. Trots detta vill man dock att riksdagen i dag skall fatta ett beslut. Sanningen, herr talman, är väl att detta är ett beställningsarbete från fackföreningsrörelsen. Sådana beställningar låter man inte bli granskade av lagrådet. Att vara de fackliga organisationerna till lags är viktigare för socialdemokraterna än att se till att förslagen blir ordentligt beredda. Också förslaget om en särskild hyreshusavgift är illa berett. Det har inte blivit remissbehandlat. Men jag behöver inte gå in närmare på det nu. Det var föremål för en rätt lång diskussion här för någon timme sedan. Det påvisades då att beredningen hade varit otillfredsställande. Jag kan när det gäller folkpartiets inställning hänvisa till vad Kerstin Ekman sade i den debatten. Herr talman!

Herr talman! Dagens skattedebatt kommer litet i skymundan av gårdagens studiecirkel i riksdagens talarstol. Skattedebatten är dock inte av mindre betydelse utan påverkar förhållandena för de enskilda människorna kanske i högre grad än gårdagens momsfråga. Frågan om den statliga inkomstskatten och den uppgörelse som träffades mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet har tagits såsom intäkt för att man inte skall gå ut med höga nominella lönekrav i den kommande lönerörelsen. Med den profil som skatteskalan getts, med stora lättnader för högavlönade, borde det vara tvärtom. Den ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen presenterat har inriktats på att det är de breda folklagren, dvs. arbetare och lägre tjänstemän, som solidariskt skall ställa upp för att föra landets ekonomi på fötter. Så lyder socialdemokraternas försvarstal för den ekonomiska politik de slagit in på. Det är alltså de breda grupperna och inte höginkomsttagarna, aktiespekulanterna och de stora kapitalägarna som skall vara solidariska. Svångremmen är åtdragen ytterligare något hål, men liksom tidigare drabbar detta inte de redan privilegierade grupperna. Vänsterpartiet kommunisterna har i skilda sammanhang beskyllts för att öka den privata konsumtionen och därigenom rasera landets ekonomi ytterligare. Jag skall inte ge mig in på en mera djupgående debatt om den ekonomiska politiken men kan ändå inte avhålla mig från att något beröra denna, då ju skattepolitiken utgör en viktig del däri. Vår utgångspunkt har i detta ekonomiska läge inte varit att öka den privata konsumtionen, utan vi har inriktat oss på att försvara arbetarnas och de lägre tjänstemännens nuvarande köpkraft — detta i motsats till den sänkning på 5 970 av levnadsstandarden som regeringen Palme vill genomföra för dessa grupper. Effekterna av devalveringen räknar LO med skall ge företagen ca 10 miljarder kronor i ökad vinst, något som inte kommer arbetare och tjänstemän till del. Nr 53 Det är också i detta sammanhang som den stora marginalskattesänkningen Torsdagen den skall sättas in. Ovanpå reallönesänkningspolitiken skall läggas de stora 16 december 1982 Ju högre lön, ju större skattelättnader, har varit mottot för de tre skattesamverkande partierna, och så är det uppenbart fortfarande. Vpk:s skattepolitik tar i stället sikte på en minskning av skattebördan för personer med inkomster under 100 000 kr. och ökningar för dem som har inkomster däröver. När regeringen vill sänka skatten för 1983 med 331 kr. för en som taxerar för 60 000, vill vpk sänka med 1 371 kr., dvs. med nästan 1000 kr. mer än regeringen. För dem som taxerar för 80 000 sänker regeringen med 1 505 kr. och vpk med 1 886, dvs. 381 kr. mer än regeringen. Vid nivån 90 000 är det ungefär lika, men sedan vänder vår kurva — regeringen ökar skattelättnaderna ju högre upp i inkomstlägena man kommer, medan vpk gör det motsatta. Med andra ord: Vi ökar skatten i förhållande till regeringsförslaget, men det blir ändå en liten sänkning i förhållande till vad som gäller för i år. De borgerliga partierna nöjer sig inte med skattelättnaderna på 10 000 kr. som regeringen föreslår för inkomster kring 200 000 utan vill plussa på dessa sänkningar ytterligare någon eller några tusenlappar. Detta speglar att skillnaderna inte är så stora mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna i fråga om marginalskattesänkningarna för höginkomsttagarna. Tyvärr har socialdemokraterna sugits upp av borgerlig skattepolitik. Men det gäller inte enbart skatteskalornas utseende, det gäller också om de skall indexregleras eller inte. Moderaterna vill att inflationen skall slå igenom helt, centern och folkpartiet i begränsad omfattning och socialdemokraterna i en något mer begränsad omfattning än mittenpartierna. Vpk är motståndare till inflationsskyddad eller indexreglerad skatteskala. När det gäller att indexreglera skatteskalan till inflationen medför detta, att när de nominella löneökningarna är lägre än inflationen — vilket har hört till vanligheterna under senare år och sannolikt också kommer att gälla de närmaste åren — urholkas statens finanser. Samtidigt ges de som har höga marginalskatter skattelättnader som inte motsvaras av löneökningar, och därigenom drabbas de som har lägre inkomster, genom att detta måste täckas in med höjd moms eller på något annat sätt. Om inte detta kompenseras ökar budgetunderskottet på samma sätt som under de år när borgarpartierna utnyttjade inflationsskyddet fullt ut. Även en automatiskt verkande indexreglering i begränsad form medför dessa effekter, i den mån den överstiger löneökningen. Med risk för att gå löneförhandlingarna i förväg, kan väl ändå konstateras att de utgångsbud som lagts och de utfästelser som gjorts om återhållsamhet innebär risk för att statsfinanserna ytterligare urholkas. Detta är den ena negativa effekten av inflationsskyddet. En annan icke acceptabel effekt som uppnås just genom inflationsskyddet är den fördelningspolitiska. Den ger dem som har högre lön också automatiskt en större skattelindring än de får som har lägre lön. 153 Sådan automatisk omfördelning kan vi inte acceptera. Det är också en av orsakerna till att vi yrkar att inflationsskyddet upphör och att i konsekvens därmed justeringar årligen görs, då med hänsyn tagen till flera faktorer än inflation och löneökningar. En sådan skattepolitik står i bättre samklang med de riktlinjer som Ernst Wigforss på sin tid drog upp och borde lända socialdemokratin till efterrättelse. Hur den progressiva statsskatten — den del i vårt skattesystem som har till uppgift att i någon mån utjämna de stora inkomstskillnaderna — kraftigt har minskat under de sex borgerliga åren kan illustreras med följande exempel. Fram till 1976 utgjorde den statliga inkomstskatten något över 29 96 av den offentliga sektorns samlade skatteintäkter. 1981 utgjorde den endast 17,5 90. Genom marginalskatteuppgörelsen kommer den att sjunka ytterligare, och 1985 kanske den inte utgör mer än 10-12 96. Orsaken är bl.a. ökade kommunala skatter, större inkomster genom punktskatter och moms men framför allt att inflationsskydd och kraftiga marginalskattesänkningar har urholkat statsskatten. Härmed har också en betydande utjämnande effekt försvunnit. Vi har försökt få socialdemokraterna att förstå att en skattepolitik inte får föras på det sättet. Vi har tyvärr ännu inte fått gehör på den punkten. I propositionen föreslår regeringen vissa skärpningar av skatterna på arv, gåvor och förmögenheter. Vpk anser att det är ett steg i rätt riktning, men vi har i en motion till propositionen föreslagit ytterligare skärpningar i de högre förmögenhets-, arvsoch gåvoskikten. Utskottet har sett dessa förslag som alternativa finansieringar till momshöjningen och flyttade därför över dem till gårdagens behandling. Detsamma gäller vpk:s förslag om ett totalt upphörande av det skattesubventionerade sparandet i skattesparande och skattefondssparande, liksom förslagen om skatt på utlandsinvesteringar och slopande av rätten till avdrag vid s.k. representation. Med anledning av detta kan det i dag vara svårt att föra en debatt om dessa förslag där de egentligen hör hemma, och därför skall jag inskränka mig till att göra följande deklaration. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar fortfarande att ytterligare skärpningar behövs inom förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen i enlighet med vad vi anfört i vår motion. Likaså anser vi det angeläget att snarast slopa det nuvarande skattesubventionerade sparandet liksom rätten till avdrag vid representation. Skatten på utlandsinvesteringar är fortfarande aktuell både från statsfinansiell utgångspunkt och med tanke på behovet att i viss mån tvinga de svenska företagen att investera mer i Sverige än i utlandet än vad de f.n. gör. Dessa förslag återkommer vi med i annat sammanhang. Därför avser vi i voteringen om regeringens förslag beträffande arvs-, gåvooch förmögenhetsbeskattningen samt beträffande förändringen av skatteoch skattefondssparandet att rösta för regeringsförslagen. Regeringen har i propositionen också föreslagit en skatt på viss elektrisk kraft. Det är ett förslag som vpk vid flera tillfällen ställt i riksdagen men som Nr 53 vi ansett skall komma de berörda länen till godo genom att medlen skall Torsdagen den avsätts till särskilda fonder. Detta återkommer vi också till vid ett senare 16 december 1982 tillfälle. Vi har vidare vid dessa tillfällen hävdat att de mindre kraftverken skall undantas från en sådan beskattning. Vi anser att det är viktigt att en utbyggnad av små kraftverk stimuleras och inte motverkas, och därför har vi förordat att en gräns på 1500 kW sätts, under vilken skatt inte tas ut. Utskottet har vid behandlingen beaktat dessa synpunkter och ändrat regeringsförslaget så att skatt inte tas ut på de mindre kraftverken. Detta hälsar vi med tillfredsställelse. Herr talman! Jag vill också något beröra frågan om beslutanderätten över de medel som aktiebolag och ekonomiska föreningar skall sätta in på räntelösa konton hos riksbanken under nästa år och den avdragsrätt som ges, om motsvarande belopp avsätts i en särskild investeringsfond. Regeringen föreslår att samråd skall ske när dessa medel skall tas i anspråk. All erfarenhet visar att sådana samråd med de lokala fackliga organisationerna ger ett otillräckligt inflytande över beslutet. Efter genomförda förhandlingar eller samråd beslutar företagen ändå i enlighet med sina egna intentioner. Vänsterpartiet kommmunisterna menar att om investeringsmedlen skall användas på rätt sätt måste de fackliga organisationerna ges vetorätt över fonderna. I övrigt ansluter vi oss till förslaget om fondernas utbyggnad. Slutligen vill jag ansluta mig till förslaget om skattereduktion för fackföreningsavgifter. Som många framför allt i skatteutskottet känner till har jag själv vid flera tillfällen fört fram sådana krav här i kammaren men fått avslag. De som då har gått emot har självfallet varit de borgerliga partierna, som ansett det naturligt att företagen skall ha den gällande rätten för avdrag för sina kostnader till arbetsgivarorganisationen men inte att lönarbetarna skall ha motsvarande rätt när det gäller avgifter till sin fackliga organisation. Socialdemokraterna ställde sig vid det senaste tillfälle då frågan behandlades bakom förslaget att det skulle utredas huruvida avdragsrätt för fackföreningsavgifter kunde accepteras eller inte. Det ansågs att det blev risk för att någon påstådd neutralitet kunde rubbas. Såvitt jag vet har inte någon utredning redovisats, och det är i och för sig inte heller nödvändigt. Men när man den gången hade svårt att direkt avslå vårt yrkande gömdes det i en utredning. Nu kunde den socialdemokratiska regeringen, möjligen efter påpekande från LO, tillmötesgå kravet utan att avvakta neutralitetsfrågans avgörande. För vår del har vi hävdat att det inte kan vara en fråga om neutralitet, utan det är ett politiskt ställningstagande. Därför är det bra att förslaget kommit på riksdagens bord och också kommer att genomföras med de bägge arbetarpartiernas stöd. Att borgerligheten förfäras över förslaget hör liksom till bilden, och skulle det bullrandet ha uteblivit, hade det säkert varit något skumt med förslaget. När man hör de borgerliga företrädarna förfasa sig över fackföreningsrörelsens makt och över att den skulle öka så väsentligt genom skattereduktionen, kommer man osökt att tänka på desavouerade domedagsprofeter, 155 som inte ser varifrån den verkliga faran kommer. Björn Molin och Stig Josefson verkade i talarstolen oerhört besvikna över att den gamla studiecirkeln tydligen har spruckit och över att de inte blivit med i den nya. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen och det särskilda yrkande som lagts fram med anledning av motionen och som har följande lydelse: Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och tillämpas första gången vid 1984 års taxering.”